Herr talman! Vid remissdebatten i januari förra året framhöll jag: »Vad är det som i verkligheten håller på att hända inom vägpolitiken? Jo, vi skjuter nödvändiga investeringar in i framti den. Men hur länge kan vi föra en sådan politik?» Vi har nu, herr talman, tillfälle att studera väginvesteringar för perioden 1958—1967. Det är den första tioåriga perioden av vår planläggning. Under denna period har enligt vägplanen investerats totalt 8 432 miljoner kronor i våra vägar. Nu är emellertid att märka att den av mig angivna siffran måste korrigeras i förhållande till gällande vägindex.

Men med den korrigering som väl ändå måste tas med i bilden har vi ett underskott på inte mindre än 1850 miljoner kronor. Det kan självfallet göras gällande att det har ägt rum rationaliseringar under tiden och att de vinster som därigenom gjorts borde ingå i kalkylen. Jag har inte kunnat få någon statistik som visar hur stora vinsterna har varit, men det torde vara uppenbart att rationaliseringsvinsterna endast i ringa mån kan täcka ett belopp som motsvarar den av mig angivna korrigeringen. Det har varit av stort intresse att studera statsverkspropositionen i fråga om vägpolitiken. Jag har begagnat mig, herr talman, av de siffror som statsverkspropositionen innehåller. Där sägs att utförda trafikräkningar visar på en genomsnittlig trafikökning under åren 1964—1966 som för våra riksvägar utgör 30 procent. Den genomsnittliga trafikökningen för samma år är när det gäller våra genomgående länsvägar 25 procent. Samtidigt anges i årets statsverksproposition samma sak som man talade om föregående år, nämligen att av våra riksvägar 36 procent är i behov av en snar ombyggnad för dagens trafik. För de genomgående länsvägarna redovisas ett behov av snar ombyggnad på inte mindre än 54 procent, också detta för dagens trafik. Vad har då hänt i fråga om denna ombyggnad som man nu anser vara så nödvändig? Vi har enligt statsverkspropositionen 12 055 km riksvägar utanför städerna, varav således 36 procent eller 4340 km skulle vara i behov av snar ombyggnad för dagens trafik. Under åren 1966 och 1967 har man byggt om 530 km, dvs. 265 km per år. En mycket enkel matematisk beräkning leder till att vi med denna takt i ombyggnaden av våra riksvägar kommer att för dagens trafik behöva hålla på i 16 år innan vi kan klara dessa ombyggnader. Siffran blir ännu ogynnsammare om man gör motsvarande beräkning för våra genomgående länsvägar eftersom 54 procent av dessa snart behöver byggas om. Inte mindre än 6950 km genomgående länsvägar är i behov av ombyggnad. Dessa vägar har inte byggts om ens i samma omfattning som riksvägarna under åren 1966 och 1967. Under dessa två år har man sammanlagt byggt om endast 415 km. Med den takten kommer vi att hålla på mer än 33 år innan vi byggt om våra genomgående länsvägar för dagens trafik. Man kan i sanning fråga sig hur länge vi kan fortsätta på det sättet. Jag tar också upp våra motorvägar till analys. Enligt planerna skall vi år 1975 ha utbyggt 1800 km motorvägar. I dag, när mer än halva utbyggnadsperioden har gått, har vi knappt 300 km. Vi skulle, herr talman, fram till 1975 behöva satsa hela vårt vägbyggnadsanslag och betydligt mer enbart på att bygga motorvägar för att komma i kapp den ursprungliga planläggningen. Då blir inte ett enda öre kvar till något som helst annat byggande i hela riket. Det är väl naturligt, herr talman, att man i en sådan situation säger sig att vi inte kan hålla på så här. Vi har sagt detta i ett antal år, och vi har i år återkommit med motionen i frågan. Vi har i fråga om järnvägar och mycket annat varit ense om en investeringspolitik utan den direktbetalningsprincip som vi har i fråga om vägarna. Därför anser vi att det är rimligt att man nu litet närmare studerar vilka finansieringsmetoder vi skall ha för vårt vägbyggande i framtiden. Vi kommer aldrig att få svenska folket att acceptera ytterligare höjningar av beskattningen på drivmedel eller på fordon för att vi skall få fram de stora kapital som krävs för att Sverige inte skall bli ett europeiskt u-land i fråga om vägar. I vår motion begär vi inte att riksdagen omedelbart skall fatta beslut om lånefinansiering eller avgiftsfinansiering för större motorvägar och broar m.m. Men vi visar på en metod som bör utredas. Vi tror att bilismen är villig att betala vad det skulle kosta att snabbt kunna förflytta sig från punkten A till punkten B på en rejält utbyggd motorväg eller större motorfarled. Det är detta, herr talman, som motiverar att vi på nytt väckt den motion som har föranlett reservation b, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Väganslagen är väl utan tvekan otillräckliga i förhållande till behovet på grund av den starka trafik som vi kommer att få så småningom. I det avseendet kan man åberopa många av de siffror som herr Strandberg anförde. För byggande av vägar och gator föreslås för nästa budgetår ungefär samma anslag som för innevarande budgetår. I vägplanen beräknas de årliga höjningarna av byggnadsanslagen för vägar och gator uppgå till 125 å 130 miljoner kronor. Det betyder att vi skulle ha haft ett anslag som varit 400 miljoner kronor högre än som föreslagits i statsverkspropositionen. Den höjningen skulle ändå inte vara tillräcklig, och jag kan helt instämma i alla de synpunkter som herr Strandberg an Vi har emellertid tagit upp en sak som vi tycker är betydelsefull, och det är anslaget för upprustning av vägarna. Detta anslag kan onekligen betyda en hel del också för att kompensera något av byggandet, därför att just detta anslag användes i stor utsträckning till att rätta till kurvor, bredda vägar och göra mindre arbeten som vägverket kan utföra i egen regi och därmed har rätt att utföra. Statens vägverk har begärt 103,9 miljoner kronor, och det har bara avsatts 73 miljoner. För nästa år föreslås 68,3 miljoner kronor. Trots kostnadsokningar tycker vi att detta är i högsta grad otillräckligt. Vi har emellertid i nuvarande situation nöjt oss med att föreslå 25 miljoner kronor ytterligare i anslag på den punkten. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation a som avser mom. 1. Sedan drog herr Strandberg vissa slutsatser beträffande avgiftsfinansiering och lånefinansiering inom vårt vägväsen i framtiden. Jag vill nämna att frågan om avgiftsfinasiering av vägar och broar har utretts av 1960 års vägsakkunniga. Vi kan av principiella skäl inte gå med på herr Strandbergs förslag. Att man inte byggt mera vägar tidigare har inte berott på penningbrist, utan det har berott på arbetskraftsbrist. Förra året var det inte någon större arbetslöshet — totalt utgjorde den kanske 1 å 1,5 procent. Då hjälper det inte att man skaffar fram kapital via låneeller avgiftsfinansiering, utan då får man också ta ställning till hur man skall lösa frågan i övrigt, främst hur man skall klara arbetskraftsfrågan. Det har inte varit någon brist på automobilskattemedel. även om man inte räknar på så sätt nu, finns det i alla fall redovisat 600 å 700 miljoner kronor i bilskattemedel. Då är det möjligt att bygga för dessa pengar. Vi kommer att få ett ytterligare tillskott detta år. Då skulle man i första hand förbruka pengarna, även om det inte är en så stor summa. Situationen är helt enkelt den att vi inte haft arbetskraft och andra resurser att bygga mera. Därför finns de knappast någon anledning att nu gå in på frågan om avgiftseller lånefinansiering. Detta har utskotiet också framhållit i sitt utlåtande.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

Herr talman. I reservation a under denna punkt föreslås, som herr Bengtson förut påpekat, en ökning av väganslagen. Det måste väl också sägas att det är viktigt att trafikpolitiken utformas så att olika landsdelar får en tillfredsställande försörjning med kommunikationer. Här spelar givetvis landsvägarna en oerhört stor roll. Inte minst på grund av de pågående järnvägsnedläggelserna blir kravet på ersättningstrafik mycket stort och oeftergivligt. Detta förutsätter en betydande upprustning av vägarna. Jag vill också, herr talman, påpeka att det är viktigt att denna upprustning kommer till stånd samtidigt, i varje fall ungefär samtidigt, som järnvägarna upphör. Bristande samordning på denna punkt har förekommit och har blivit till stort men för den resande allmänheten på vissa håll inom landet. Då någon höjning av anslaget till vägbyggen inte föreslås, kommer givetvis kravet på underhållet att öka. Vägverket har framhållit att ett stort behov alltjämt kvarstår när det gäller upprustning av bl.a. de delar av vägnätet som inte kan beräknas bli ombyggda inom överskådlig tid.

Jag vill också beträffande reservation b, som herr Strandberg pläderade för, säga att jag har vissa sympatier för den. Jag kommer troligen att stödja den i voteringen.

Herr talman! Frågan om en bra vägförbindelse Dalarna—Värmland—Oslo är av stor betydelse framför allt för kommunerna i norra delarna av Dalarna och Värmland, särskilt ur lokaliseringspolitisk synpunkt. För norra Dalarna, framför allt för industrin i Mora-Malungsområdet, skulle en bra vägförbindelse vara av mycket stor betydelse, framför allt ur exportsynpunkt med tanke på att en isfri hamn då skulle stå till förfogande året runt. Redan i dag transporteras avsevärda mängder varor på den nuvarande, på många sträckor mycket dåliga vägen, både från Norge till berörda områden i Sverige och till Norge från dessa svenska områden. Till Norge går transporter av färdiga produkter för export men även av råvaror från Sverige, avsedda för norsk industri. Den transitotrafik som äger rum från Nordnorge till Osloområdet via den nuvarande vägen Mora—Malung—Torsby är heller icke av obetydlig omfattning, i det cirka 35 »landsvägståg» trafikerar sträckan varje vecka. Den nuvarande vägen är emellertid av sådan beskaffenhet på vissa sträckor att trafiken helt enkelt fastnar. Framför allt under våren när tjällossningen sät ter in är vägen under all kritik och på vissa sträckor helt oframkomlig, inte bara på grund av förbudsskyltar utan också därför att bilarna fastnar i »smeten». Vi motionärer anser att en bra vägförbindelse från norra Dalarna över Värmland till Oslo skulle vara den ur lokaliseringsoch sysselsättningssynpunkt bästa hjälp som detta område kan få. I övrigt vill jag hänvisa till de synpunkter som framförs i motionerna I: 238 och II: 306. Med detta vill jag, herr talman, be att få yrka bifall till dessa motioner.

Herr talman! Jag kunde ha nöjt mig med att instämma med de ledamöter som här redan sagt sin mening. När denna punkt om väganslagen behandlas brukar det dock förekomma en liten allmän vägdebatt här i kammaren, och därför kan det kanske tillåtas mig att säga något utöver vad som redan anförts. I år finns mer än någonsin anledning till en sådan allmän vägdebatt, ty samtidigt som trafiken ökar minskar i realiteten väganslagen. Det kan också verka meningslöst att uttala sin uppfattning om statens sätt att sköta vägarna, ty under den tid som går mellan varje gång beslut fattas om väganslagen blir vägarna allt sämre och sämre. Högerpartiet har inte i år föreslagit något högre anslag till vägarna — det är vi väl medvetna om. Skälet härtill är det ekonomiska läge som nu föreligger, men jag vill dock anföra några synpunkter. Även om vi har ett ansträngt ekonomiskt läge beslutar riksdagen i många fall om höjda anslag, men när det gäller vägbyggandet och vägunderhållet blir det inga förbättringar. En liten höjning av underhållsanslaget på 7 miljoner är inget att räkna med; det svarar inte alls mot de automatiska utgiftsstegringar som vägverket under denna rubrik be räknat till 37 miljoner kronor. Eftersläpningen i underhåll och investeringar blir allt större. Jag har vid många tillfällen sagt att vägväsendet är satt på svältkost, och det kan understrykas allt kraftigare. Svältkosten blir allt magrare för varje år som går. Stöd för denna uppfattning finns i de förslag och uttalanden som vägverket vid flera tillfällen framfört. Det kan inte vara på något annat sätt när vägverkets olika anslagsposter inte ens får följa med i den allmänna prisutvecklingen. Vägverket får inte sina önskemål och förslag beaktade. Regeringen har på vägverkets förslag till vägbyggande och vägunderhåll denna gång prutat nära 200 miljoner. En rekordprutning har således skett. Anslaget till byggandet av allmänna vägar har varit oförändrat en följd av år, eller 610 miljoner. Om man studerar den gamla vägplanen från år 1957, som alltjämt gäller men som nu så när är bortglömd, finner vi att klyftan mellan investeringar och behov blir allt större. Jag vet inte riktigt hur de ledamöter räknat som här gjort jämförelser mellan de investeringar som förekommer och vad som på sin tid föreslogs i vägplanen. Jag kommer i varje fall till det resultatet att enligt vägplanen, som var räknad i 1956 års penningvärde, skulle investeringarna i vägbyggande för år 1966 ha varit 1 250 miljoner och för år 1967 1380 miljoner. Om man beaktar det sedan år 1956 starkt förändrade penningvärdet blir det mycket stora belopp som är nödvändiga att investera enligt 1957 års vägplan, som ju var en minimiplan på sin tid. Trots att vägarna inte får följa med trafikutvecklingen utan på det hela taget blir i allt sämre skick allteftersom investeringarna hålls nere på en alltför låg nivå, tar man fram detta gamla slitna uttalande att medelsanvisningen till det ordinarie vägbyggandet föreslås bibehållet på »oförändrat hög nivå». Detta är en propagandafras och ingenting annat. När man vet vilka enorma efter släpningar det är med rena underhållsarbeten, så kan det inte annat än verka utmanande att tala om denna höga nivå. Vad som också verkar oförklarligt är att i år, när bilskatten, dvs. fordonsskatten, höjts med 50 procent, ökas inte anslaget till vägbyggande något, inte ens i kronor räknat. Inkomsten av automobilskattemedlen beräknas till 2 813 900 000 kronor. Sedan man plockat fram så många utgifter som möjligt av annat slag än till vägbyggande och vägunderhåll att täckas av dessa inkomster, så blir det ändå ett överskott att föra till vägväsendets specialfond på 630 miljoner kronor, med vilket belopp fonden således ökar. Visst är det så — det vet vi alla — med statens finanser att bilskattepengarna behövs till andra ändamål, men bilägarna har all anledning att reagera mot det sätt på vilket staten handskas med deras skattepengar. Bilskatterna ökar, fordonen ökar i antal, lastfordonen i storlek, men vägarna försämras. Det är den vägpolitik som bedrives. På tusentals mil vägar i detta land är det omöjligt att med god säkerhet köra om en lastbil. Långa bilköer med personbilar bakom en eller flera lastbilar blir en allt vanligare företeelse på många av våra vägar. En allt större del av underhållsanslaget går till administrationskostnader — där råder tydligen ingen sparsamhet. En stor del av underhållsanslaget går vidare till förbättringsarbeten på vissa vägsträckor. Helt naturligt är det inget fel att vägarna förbättras, att kurvor rätas ut, att berghällar spränges bort och att backkrön jämnas ned, men det finns anledning att framhålla att underhållspengarna inte i sådan omfattning skall användas till förbättringsarbeten att man glömmer underhållet på själva vägbanan. Jag befarar att man alltför mycket är inne i en sådan arbetsordning. En förbättring av vissa vägsträckor skall inte ske på bekostnad av själva underhållet. I många landsbygdskommuner är det knappast någonting som kommunalmännen är så irriterade över som just de dåliga vägarna. Det är ett ämne som diskuteras vid åtskilliga sammankomster: I den socialdemokratiska tidningen i södra Älvsborg tisdagen den 26 mars förekom två artiklar om dessa dåliga vägar.

Det stor klart i går kväll, då vägfrågorna i kommunen än en gång togs upp till debatt i kommunalfullmäktige.» Det uttalades vidare bl.a.: »Borde det inte vara möjligt att åtala länets vägmyndigheter för att få en prejudicerande dom på hur dåliga vägar egentligen får vara, undrade kommunalnämndens ordförande. Han ansåg nämligen att det borde vara straffbart av vägförvaltningen att hålla vägar som är trafikvådliga. Det är sannerligen många av vägarna inom Åsundens kommun, sade han.» »Lämpligt borde vara», ansåg en annan ledamot, »att bjuda höga vederbörande till kommunen för att riktigt ”ruska om dem”. En enkel resa Marbäck— Ulricehamn vore säkert tillräckligt för att klara en sådan detalj, tyckte han.» Dessa uttalanden är belysande för den stämning som råder i många kommuner. Enligt vägplanen skulle vi, som herr Strandberg redan har berört, år 1975 ha ett motorvägnät på 1800 kilometer. Är det någon som tror att vi, med den takt som vägarbetena nu bedrivs i, kommer att ha 180 mil motorvägar 1975? Även i år har vi motionerat om att man borde söka sig fram på annat sätt än genom direktfinansiering när det gäller stora och dyrbara vägbyggen, t.ex. motorvägar och storbroar. Här kan ifrågasättas om man inte även i vårt land, liksom man gör i en del andra länder, borde göra ett försök med lånefinansiering och avgifter för trafikanterna när det gäller vissa kapitalkrävande väganläggnnigar. Det blir nog nödvändigt att göra det om vi skall få en sådan ordning på vårt vägväsen att det kan fylla tidens krav på ett bättre sätt.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

Herr talman! Herr Strandberg har redovisat sina synpunkter på det vägbyggande som vi har och den utveckling framöver som vi har att räkna med på detta område. De siffror som herr Strandberg anförde kan nog diskuteras, inte minst mot bakgrund av hans egna påståenden, t.ex. att man egentligen inte vet någonting om rationaliseringsvinsterna. Det har inte gått att få fram några säkra uppgifter om dessa vinster, säger herr Strandberg. För min del kan jag inte tänka mig annat än att man under de tio år som gått även på detta område har kunnat effektivisera och rationalisera verksamheten så att den i hög grad har motverkat den kostnadsstegring som man har fått räkna med. Jag tycker emellertid inte att det är någon idé att ta upp en större debatt om dessa frågor. Däremot får man väl ändå slå fast att oavsett om man finansierar vägbyggandet genom avgifter eller genom lånefinansiering, så leder det samhällsekonomiskt till precis samma resultat. Det blir samma anspråk på samhällsekonomin. Det är inte finansieringssättet som i det avseendet är avgörande. Bakom de bedömanden som gjorts och som lett till det i Kungl. Maj:ts propo sition framlagda förslaget ligger just samhällsekonomiska avvägningar. Vi har för Övrigt tidigare behandlat frågan om utredning angående avgiftseller lånefinansiering, och riksdagen har då inte visat något intresse för en sådan utredning. Herr Ove Karlsson har yrkat bifall till en motion som innebär, att man skulle, som det heter, utreda och föreslå att en mellanriksväg byggs på sträckan Dalarna—norra Värmland—Oslo. Vi har tidigare när det gällt sådana här förslag alltid hänvisat till den prövning i vägfrågor som sker i viss ordning. Vi har inte velat prioritera vissa vägbyggen. Utskottet intar i år samma hållning som tidigare och uttalar sig därför på samma sätt om denna motion. Jag yrkar på denna punkt bifall till utskottets hemställan. Sedan tycker jag nog att herr Sveningsson i vägfrågorna överdriver litet. Herr Sveningsson säger, att vägarna bara blir sämre och sämre, men det vill väl herr Sveningsson inte i verkligheten stå för? Sedan talar han med obetalbart förakt i sin väldiga stämma om propagandafraser. Men är detta någonting annat än propagandafraser, herr Sveningsson? Den som ändå har levt med under åren efter kriget måste väl konstatera, att vägarna har blivit bättre och bättre, att vi har fått vägar som mycket förmånligt skiljer sig från dem vi hade strax efter kriget. Herr Sveningsson säger vidare, att vägverket inte har fått sina krav beaktade. Nej, jag vet inget statligt verk som fått alla sina krav beaktade. Det hör liksom till ordningen att verken — det har de faktiskt skyldighet till — lägger fram sina krav och förslag på olika områden och redovisar de behov som de vill ha tillgodosedda genom så och så stora anslag. Till slut måste det ändå ske en avvägning i Kungl. Maj:ts kansli och här i riksdagen med hänsyn till de samhällsekonomiska konsekvenser som jag förut har talat om. till den reservation, under vilka han har sitt namn, går ut på att man skulle höja anslaget till vägunderhåll med 25 miljoner utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit. Kungl. Maj:t har föreslagit en ökning med 24,2 miljoner, och utskottets majoritet vill med hänsyn till olika omständigheter stanna vid den ökningen. Utskottet har också hänvisat till att beredskapsmedel under de senare åren i betydande utsträckning utnyttjats för att förstärka vägunderhållet. Jag yrkar också i detta avseende, herr talman, bifall till utskottets förslag.
Låt mig, herr talman, konstatera ett förhållande. Herr Persson kan läsa i protokollet vad jag sade i mitt inledningsanförande. Jag talade om att med indexkorrigering ligger vi 1850 miljoner kronor efter i vägplanen för första tioårsperioden. Jag sade också, att självfallet kan man åberopa rationaliseringsvinster, men att dessa säkerligen endast i ringa mån kan uppväga denna negativa faktor jag påtalat. Jag slår fast att herr Persson inte kunde i en, säger en enda punkt förneka hållbarheten av det resonemang jag förde angående den tid det kommer att ta att bygga om riksvägar och genomgående länsvägar för dagens trafik. Man nonchalerar det förhållandet, att det tar 16 år att få någorlunda hyggliga förhållanden på riksvägarna för dagens trafik, och 33 år för samma förhållande på genomgående länsvägar. Med den farten får vi aldrig motorvägar i erforderlig omfattning. Vad vill ni tala om för folket att det skall vänta sig i framtiden, herr Persson?

Herr talman! När utskottets talesman, herr Fritz Persson, talar om vägunderhållet och den ökning av anslaget som har förekommit, kanske han inte riktigt talar om samma sak som vi gör. Vi talar nämligen om vad posten Förstärkt vägunderhåll under detta anslag har fått. För innevarande budgetår är avsatta 73 miljoner kronor och för nästa år 68,3 miljoner kronor. Trots kostnadsökningar av olika slag föreslår alltså departe mentschefen en minskning på den posten. Därtill kan läggas att statens vägverk har begärt 103,9 miljoner kronor. De 25 miljoner kronorna är en mycket blygsam begäran från vår sida. Det förvånar mig mycket att herr Sveningsson, som talar så mycket om nödvändigheten av både underhåll och förbättringar, inte tänker rösta för den reservation vari föreslås denna blygsamma höjning med 25 miljoner kronor. Det är en liten summa, men det är i alla fall något. Såsom slutomdöme när det gäller väganslagen vill jag framhålla, att det väl knappast är något departement som i den allmänna konkurrensen om medel har hävdat sig så dåligt som kommunikationsdepartementet har gjort under de senaste 10 åren.

Herr talman! I denna punkt behandlas en motion av mig m.fl. rörande NTF:s framtida ställning i förhållande till trafiksäkerhetsverket. När den väcktes, fanns det orsak att närmare granska förhållandet med tanke på att våra investerade medel skall ge bästa räntabilitet. Under tiden för motionens behandling har emellertid ett sammanträffande ägt rum mellan representanter för kommunikationsdepartementet, trafiksäkerhetsverket och NTF, och jag har så småningom fått tag i en gemensam kommuniké, utfärdad av herrar Lars Skiöld i trafiksäkerhetsverket och Helge Berglund i NTF. Det framgår av den att man nu har tagit upp dessa frågor och sökt få en målsättning och gränsdragning för var olika aktiviteter skall ligga, i NTF respektive trafiksäkerhetsverket. Därför har jag inte funnit anledning att avlämna annat än en blank reservation för att få säga detta och samtidigt framhålla, att vi självfallet kommer att nogsamt följa hur gränsdragningen mellan arbetsområdena i fortsättningen gestaltar sig.

Herr talman! I reservation a under punkten 9 föreslår folkpartiledamöterna i statsutskottet tillsättandet av en parlamentarisk utredning av trafiksäkerhetsfrågor. Kravet är grundat på motionsparet I: 346 och II: 4435 där man på ett ingående sätt har behandlat trafiksäkerheten och därmed sammanhängande frågor. Givetvis kan inte allt som motionerna innehåller komma till uttryck i reservationen.

Enligt preliminära beräkningar dödades under år 1966 i vårt land 1 060 personer i trafikolyckor, och omkring 20 000 personer fick svårare eller lindrigare skador. Samhällets kostnader för dessa olyckor beräknas uppgå till mellan 1,5 och 2 miljarder kronor. År 1967 beräknas dessa siffror minska något, vilket troligen har sin orsak i den skärpta trafikövervakningen från polisens sida och givetvis i den upplysningsverksamhet och skolning, som kommit allmänheten till del i samband med trafikomläggningen. Självfallet har skolans insats på detta område haft en mycket stor betydelse. Trots de omnämnda förbättringarna och trots flera andra aviserade åtgärder är dock trafiksäkerhetsfrågorna mycket angelägna och allvarliga. Mycket återstår att göra. Jag vill ta tillfället i akt att påpeka att en ansenlig andel av de totala sjukvårdsresurserna tas i anspåk för vård av trafikskadade personer. I reservationen framhålles att den uppryckning beträffande försiktighet på vägen i allmänhet och den skärpta känsla för trafiksäkerheten som inträdde i samband med trafikomläggningen redan nu synes ha undergått en viss försämring. Mot denna bakgrund, sägs det vidare i reservationen, framstår det som nödvändigt att söka få klarlagt vilka åtgärder som kan anses lämpliga för att leda utvecklingen in på bättre banor. Det är vår absoluta uppfattning att en parlamentarisk utredning mera obundet än ett antal experter skulle kunna komma fram till de lämpligaste åtgärderna i detta syfte. En sådan utredning skulle ge flera människor möjlighet att delta i arbetet. Den skulle alltså bli en kanal mellan allmänheten och myndigheten, som i många sammanhang är ytterst viktig, inte minst i denna fråga. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation a av herr Axel Andersson m.fl.
Herr talman! Det finns all anledning att vidta åtgärder för att skapa större trafiksäkerhet, och en rad sådana åt gärder har också vidtagits. I den reservation som herr Eric Gustaf Peterson har talat för, yrkas att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört beträffande tillsättande av en parlamentarisk utredning av trafiksäkerhetsfrågor. Man har alltså inte gått så långt att man begärt en skrivelse. Att utskottsmajoriteten inte delat denna uppfattning beror på att så mycket företagits, som skall hinna verka innan man kan göra någonting mera. Principbeslut har, som framgår av utskottets utlåtande, fattats om införande av nytt körkortssystem och förbättrad förarutbildning. Besluten skall genomföras när frågan om ett centralt körkortsregister och om körkortens utformning lösts. En utredning härom har tillsatts. Vidare har nya arbetstidsregler inom vägtrafiken tillkommit. Bestämmelser har också meddelats om s.k. differentierad hastighetsbegränsning. Dessa bestämmelser innebär att ett system med hastighetsgränser för samtliga vägar skall prövas, varvid gränserna bestäms med hänsyn främst till vägarnas beskaffenhet. Vägtrafikförordningens bestämmelser om axeltryck, bruttovikt och högsta tillåtna hastighet för fordonskombinationer har ändrats vid årsskiftet. En ny bestämmelse om maximilängd för fordon har införts. Ordningen för meddelande av lokala trafikföreskrifter och dispenser i fråga om särskilda transporter har samtidigt ändrats. Skärpta föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning från trafiksäkerhetssynpunkt har också införts med giltighet från den 1 januari 1968. Kommunikationsdepartementets expertgrupp har vidtagit vissa åtgärder, men jag skall här inte räkna upp någonting mera.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

Herr talman! Vi använder ju flera slag av utredningar, t.ex. expertutredningar och parlamentariska utredningar. Givetvis är meningarna delade om när den ena eller andra typen skall användas.

Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Reservationen under denna punkt gäller trafiksäkerhetsforskningen. Reservanterna föreslår att motionerna 1I:346 och II:445 i vad det gäller denna sak bifalles. Trafiksäkerhetsverket har ansett att en anslagshöjning till 3,6 miljoner kronor endast svarar mot minimikraven för en fortsatt effektiv trafiksäkerhetsforskning. Reservanterna finner det i hög grad angeläget att ökade resurser ställs till rådets förfogande för dess betydelsefulla och angelägna uppgifter på trafiksäkerhetsforskningens område. Kungl. Maj:t anser att den medelstilldelning som föreslagits bör möjliggöra en ökning av forskningsinsatserna. Tydligen skall detta ske utan ökning av antalet anställda. Fem nya tjänster har äskats, vilket är ett måttfullt krav. Ingen av dessa har tillstyrkts. Utskottsmajoriteten motiverar sitt ställningstagande genom att bl.a. hänvisa till att en utredning snart lägger fram ett betänkande om trafiksäkerhetsforskningens organisation m.m. Det är därför lämpligt, anser utskottet, att anslaget ökas just så mycket som departementschefen begär — inte mera. Argumentationen är något diffus enligt min mening. Kan detta vara ett skäl att inte bevilja högre anslag? För övrigt vet givetvis trafiksäkerhetsrådet mycket väl var man skall placera anslagen. Såsom framgår av rådets petita har detaljerade planer för verksamheten uppgjorts. Det framstår som mycket angeläget att trafiksäkerhetsrådet får ordentliga resurser för att kunnat utföra det man anser nödvändigt, ft.ex. intensivstudier av vissa olyckstyper, mera ingående statistisk bearbetning av erhållna data, tillbudsanalys osv. Haverikommissionens arbete behöver effektiviseras. På grund av otillräckliga resurser t.ex. kan inte speciella läkarstudier av olycksdrabbade förare utföras för närvarande. Det var meningen att detta skulle ingå i kommissionens arbete. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen av herr Axel Andersson m.fl.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

Herr talman! För innevarande budgetår finns anslaget ett statsbidrag på 7 miljoner kronor till trafikföretag som bedriver icke lönsamma busslinjer. Utbetalningarna av bidraget skall grunda sig på 1967 års trafik. Departementschefen har i årets statsverksproposition föreslagit en uppräkning av anslaget från 7 till 9 miljoner kronor. Departementschefens förslag tar hänsyn till att milersättningen höjes från enligt nuvarande författning 2 kronor till 2 kronor 50 öre. Samtidigt avi seras en utredning rörande de framtida bidragsformerna för dessa icke lönsamma busslinjer. I det läge, herr talman, som uppstått under de senaste åren, har två av riksdagens beslut lett till att dessa företag på ett mycket kännbart sätt belastats. Genom höjningen av bensinoch brännoljeskatten med 5 öre och genom förra årets beslut, som omfattade en höjning av fordonsskatten med 50 procent, drabbas dessa företag hårt; enligt tidigare utredningar skulle just dessa icke lönsamma busslinjer, som nu har ett statsbidrag på 7 miljoner, få en belastning på ytterligare 8,5 miljoner kronor. Det är klart att detta rimmar mycket dåligt. Under utskottsarbetet har därför behandlats ett par motioner som tagit upp dessa frågor. Högerpartiet har i reservation b talat om hur det ser på problematiken, och mittenpartierna har i sin reservation a sagt hur de ser på det hela. Vi kan konstatera att de tre borgerliga partierna är ense om att åtgärder måste vidtagas för att man inte skall komma 1 en ohållbar situation. Från den 1 januari i år träder den 50-procentiga höjningen av skattesatsen på fordon in. När här berörda företag efter 1968 års utgång kommer att söka bidragsmedel, är det klart att de kommer att ha behov av större bidrag än vad som tidigare varit aktuellt. Den höga beskattningen är skälet härtill. Vi reservanter har resonerat ungefär så här: när Kungl. Maj:t aviserat en utredning om hur bidragsgivningen i framtiden skall utformas, godtar vi för vår del Kungl. Maj:ts uppräkning från 2 kronor till 2:50 per vagnmil. Detta ger utslag generellt, och därför godtas höjningen med de 2 miljonerna. Det finns emellertid i gällande författningar en passus som säger att Kungl. Maj:t skall, därest »synnerliga skäl» föreligger, ha möjlighet att gå utöver den fastställda bidragsnormen, som alltså skulle bli 2:50. Vi har sagt oss, att det givetvis kommer att bli be tydligt fler företag, som kommer att söka bidrag för 1968, med hänsyn till de nya belastningarna. Vi tog därför motionsledes upp vad som nu återfinnes i reservationen, dvs. en höjning av anslaget med ytterligare en miljon kronor. Det är den metod vi har använt, samtidigt som vi liksom utskottsmajoriteten understrukit behovet av att utredningen med kraft påskyndas. Jag har anledning att tro att om Kungl. Maj:t inte har tillräckligt med medel till disposition, inte bara för att verka generellt — det får man genom höjningen med 2 miljoner — utan även för att kunna ta hänsyn till passusen »synnerliga skäl», så kommer speciellt vissa glesbygder i ett mycket bekymmersamt läge. Det är för att Kungl. Maj:t skall ha denna möjlighet att klara situationen, som vi har föreslagit en uppräkning med 1 miljon kronor. Det är också därför vi har reserverat oss, och jag ber att få yrka bifall till vår reservation b.

Herr talman! Det torde vara helt klart att det i vissa delar av vårt land finns stora svårigheter för människorna att ta sig fram, och att de därför måste anlita en busslinje, som kanske inte bär sig men som ändå upprätthålles. Det har riksdagen givit ett anslag till. Nu har biltrafiknämnden föreslagit en höjning av detta anslag från 2 kronor till 3 kronor per vagnmil bidragsgrundande trafikarbete från och med budgetåret 1968/69. Det finns gott fog för den föreslagna höjningen. Utskottsmajoriteten har dock inte gått med på den utan anför som det egentligen enda skälet, att departementschefen har för avsikt att föreslå Kungl. Maj:t att formerna för bidragsgivningen närmare utreds. Det är enligt min mening inte något skäl för att inte gå med på den höjning som vi anser är nödvändig. Risken med att hålla kvar ersättningen vid 2 kronor per mil är att under tiden frågan utreds kommer en hel mängd busslinjer att helt enkelt läggas ned. även om det blir en höjning till 3 kronor per mil, kan man knappast förvänta att dessa nedlagda linjer tas upp igen. Då har vi ställt bygdens befolkning i en svår situation.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

Herr talman! Talesmännen för de båda reservationerna i denna punkt har redogjort för deras innebörd och sina egna ställningstaganden. Jag behöver därför inte säga någonting om dessa saker. Det är riktigt att biltrafiknämnden hade föreslagit en uppräkning av bidraget per vagnmil bidragsgrundande trafikarbete från 2 till 3 kronor. Nu har, som redan har nämnts, Kungl. Maj:t stannat vid 2:50 och föreslagit en höjning av anslaget från 7 till 9 miljoner kronor. Utskottsmajoriteten har ansett sig böra biträda Kungl. Maj:ts förslag, främst med hänsyn till att departementschefen har sagt sig ha för avsikt att föreslå Kungl. Maj:t att utreda formerna för bidragsgivningen i framtiden. Utskottsmajoriteten har tagit fasta på detta och mycket kraftigt understrukit vikten av att denna utredning bedrives skyndsamt samt att av dess arbete föranledda förslag om möjligt läggs fram redan till nästa års riksdag. Om vi nu går på den höjning som Kungl. Maj:t har föreslagit och om vi kraftigt understryker, att denna utredning av bidragsformerna för framtiden bör vara klar om möjligt till nästa års riksdag, skulle de bekymmer det här har talats om för de busstrafikföretag det gäller kanske inte bli så överväldigande, utan de bör kunna klaras. Vi har inte velat gå längre än så, och jag yrkar bifall till utskottets förslag. Motionärerna hade framhållit, att en bärande princip vid intagningen till gymnasiet varit, att betyg, som erhållits vid s.k. konkurrenskomplettering, icke skule få tillgodoräknas. Emellertid hade det visat sig, att den s.k. kompetenskungörelsens 10 § kunde tolkas så, att hänsyn toges även till vissa sådana betyg.

Herr talman! Den form av betygskomplettering som diskuteras i motionerna I: 372 och II: 393 är av relativt liten praktisk betydelse. Förslaget tangerar däremot en väsentlig principiell fråga, nämligen om en elev skall ha rätt eller ej att efter avslutad skolgång genom efterprövningar förbättra sitt konkurrensläge vid inträdesansökan till överliggande skolstadium — alltså vad som vanligen brukar benämnas konkurrenskomplettering. Låt mig inledningsvis konstatera, att allmän enighet råder om att en elev skall ha rätt och möjlighet, att kompetenskomplettera, dvs. efterpröva i sådana ämnen som krävs för att vinna inträde i en överliggande skolform och som eleven på grund av sitt linjeeller ämnesval saknar i sitt slutbetyg. När frågan om konkurrenskomplettering behandlades i samband med förslaget om det nya gymnasiet 1964, skedde det mot bakgrund av vad som under tidigare skede upplevdes som och ofta benämndes ett kompletteringselände. Elever höll på att komplettera sina slutbetyg tills de blev konkurrenskraftiga nog att komma in på den utbildningsanstalt de önskade. Undersökningar har visat, vilket i och för sig inte är överraskande, att studieprognosen för elever med betyg, vunna genom sådana konkurrenskompletteringar, är sämre än för elever med motsvarande betygspoäng erhållna i slutbetyg utan konkurrenskomplettering.

I 10 § föreskrives att »vid bestämmande av slutbetygets medelvärde hänsyn inte får tagas till betyg över fyllnadsprövning i ämne som slutbetyget omfattar». Skolmyndigheterna har tolkat denna paragraf så att konkurrenskomplettering inte skulle tillåtas fram till dess att statsrådet Palme under hösten 1967 och jag förmodar med stöd av det senare ledet av det citat, som jag nyss läste upp från departementschefens utlåtande i gymnasiepropositionen, slog fast, att komplettering i ämnen som inte ingår i en elevs slutbetyg, får medräknas. Det betyder att en formellt behörig elev genom en lyckad efterprövning i sådana ämnen som han saknar slutbetyg i, exempelvis det B-språk som han inte läst eller det övningsämne som han valt bort, kan förbättra sin konkurrenskraft vid inträdesansökan till högre skolform. I och för sig tycker jag att man kan diskutera rimligheten i att ta bort chansen till konkurrenskomplettering. Det är dock inte den frågan diskussionen nu gäller, eftersom riksdagen har fastställt såsom riktpunkt att konkurrenskomplettering inte skall få förekomma. Vad jag har velat fästa uppmärksamheten på med denna motion är att rättviseskäl kräver, att den fastlagda principen konsekvent skall följas. Den tolkning av kompetenskungörelsen som har framförts av utbildningsministern medför att konkurrenskomplettering kan förekomma i vissa ämnen men inte i andra. Även om konkurrenskomplettering av denna art blir mindre vanlig, hade jag hoppats att statsutskottet skulle inta en klarare ståndpunkt och säga B när riksdagen tidigare har sagt A, dvs. utesluta även denna form av konkurrenskomplettering och konsekvent följa upp tanken att grundbetyget skall vara utslagsgivande vid inträdesansökan till överliggande skolformer. Herr talman! Jag har inte något yrkande.

Herr talman! Jag vill först till alla delar instämma i herr Wirténs anförande och speciellt stryka under behovet av att statsutskottet faktiskt hade uttryckt sig något klarare. Såvitt jag kan förstå råder inom avdelningen två skilda uppfattningar om hur utlåtandet skall tolkas. Emellertid tycks Kungl. Maj:t ha handlat, oavsett vad statsutskottet har sagt. Jag har fogat en blank reservation till statsutskottets utlåtande, därför att jag har anledning att göra några reflexioner omkring det fortsatta hanterandet av detta ärende. Jag utgår ifrån att likartade regler bör gälla för de olika stadierna såväl från grundskola till fackskola eller gymnasium som från dessa skolor till överliggande stadium. I anslutning till propositionen om klassoch ämneslärarutbildningen har det emellertid utfärdats en kungl. kungörelse om hur det skall bli med komplettering i ämnen, som den studerande inte har i sitt ursprungsbetyg. Av den framgår, att Kungl. Maj:t har bestämt att man givetvis kan få komplettera för att göra sig behörig att söka och att betyget då skall medräknas, men högst upp till det ursprungliga betygets poängvärde. Om jag förstått rätt, kommer denna regel i fortsättningen att gälla för allt tillträde till högre utbildning. Det är en oerhört hård regel som nu införs — såvitt jag förstår helt fjärran från den inställning som riksdagen tidigare har intagit. Av eleverna kan den komma att uppfattas som den hårdaste de upplevt. Den innebär nämligen att en elev, som exempelvis har ett genomsnittsbetyg på 4,1, i varje ämne som han kompletteringsläser måste skaffa sig en 5:a, men han får ändå inte tillgodogöra sig denna längre än upp till 4,1. Han kan alltså över huvud taget inte höja sitt betyg, men det finns betydande risker för att hans poängsumma kommer att sänkas. Detta stämmer icke alls överens med det förslag som kompetensutredningen framlagt, och det stämmer heller inte överens med de riktlinjer som riksdagen tidigare har antagit och som herr Wirtén har redogjort för. Jag tror att det skulle vara av värde i det här sammanhanget, om utbildningsministern, eftersom vi har honom här, ansåg sig föranlåten att lämna kammaren en liten redogörelse för hur han ser på den här frågan. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande i ärendet.

Herr talman! Att man börjar skolan vid sju års ålder har närmast en historisk förklaring. Sjuårsgränsen sattes redan för 125 år sedan. Emellertid har samhället genomgått ganska stora förvandlingar sedan dess, och man kan väl förutsätta att dessa måste ha något påverkat människan. Visserligen sägs det att människan inte är så påverkbar, men genom så pass stora förändringar under så pass lång tid måste ändå en viss utveckling ha skett. Bland de yttre faktorer som inverkat i detta fall tänker jag närmast på kommunikationerna. Jag tror man kan påstå att massmedia av olika slag i mycket stor utsträckning har förändrat miljön i hemmen, och i och med att den förändras så förändras givetvis också barnens utveckling i ganska hög grad. Jag tror därför att man kan förutsätta att barnen nuförtiden är mycket tidigare utvecklade än de var för en del år sedan. Frågan om förskolan är visst inte ny. 1957 års skolberedning, som avgav sitt betänkande 1966, ansåg att förskolans anordnande borde övervägas, och ett antal remissinstanser instämde i detta uttalande. En av ledamöterna i denna utredning, Harald Larsson i Hedenäset, lämnade 1964 tillsammans med en del andra centerpartister en motion i vilken begärdes en utredning om införande av förskolan. Detta utredningskrav bifölls av riksdagen. Herr talman! Ännu har ingen utredning tillsatts. Varför? Ja, man kan faktiskt ställa sig den frågan. Expertisen är väl ganska ense om förskolans stora betydelse. Barnen anpassas genom förskolan till det kommande grupparbetet i grundskolan. Barnen får där också i viss mån en social inställning, vilket är värdefullt för den fortsatta skolgången. Och jag vågar påstå att den enkät som Centerns kvinnoförbund gjorde häromåret klart pekade på att de flesta föräldrar är mycket intresserade av att en allmän förskola genomföres. Under tiden som gått sedan riksdagen 1964 begärde utredning i frågan har vi fått en utbyggnad av barnstugeverksamheten och lekskolorna. Jag vill inte kritisera detta — jag tror att det är berättigat med tanke på barntillsynen. Under socialnämndernas och socialstyrelsens överinseende har lekskolorna säkert en mycket stor uppgift att fylla. Men jag tror att vi också skall observera att sexåringarna borde kunna handledas på annat sätt än det görs i lekskolor och barnstugor.

Jag såg i den proposition som häromdagen framlades beträffande de utlandssvenska barnens skolgång, att den utredning som föregick det förslaget hade enhälligt tillstyrkt inrättande av förskola för dessa barn. Herr talman! När det gäller vårt land tror jag främst på en allmän förskola med anknytning till lågstadiet. Hur skall den utformas? Ja, därvidlag har vi många aspekter att ta hänsyn till — skolmognaden, barnens psykologiska utveckling under förskolestadiet, småbarnspedagogikens utformning osv. En grundlig utredning kommer säkerligen att behövas i dessa avseenden.

Det har vi inte avsett med motionen, utan vi avser precis vad som där sägs, nämligen att man bör söka bereda möjligheter att inrätta en allmän förskola ute i kommunerna. Redan nu borde det också vara möjligt att ordna vissa praktiska detaljer — man skulle exempelvis kunna samordna studiedagarna för lågstadielärare och förskollärare. Sedan riksdagsbeslutet år 1964 har emellertid som sagt inte hänt så mycket på denna front. Vi har från mittenpartiernas sida ansett att vi bör skynda på lösningen av den här frågan, och vi har nu två år i rad tagit upp detta krav motionsledes. Vi anser att det är angeläget att få till stånd en utredning. Tyvärr har vi hittills fått avslag på vårt förslag. När vi förra gången debatterade skolfrågor här i riksdagen och jag hade äran diskutera med statsrådet Palme kallade han mig i ett visst sammanhang för en sibylla. Jag tror att jag så här på vårkanten skall försöka spå litet grand också i den här frågan och ta statsrådets ord från förra gången ad notam. Även om riksdagen avslår reservationen — och så blir förmodligen fallet — tror jag att vi tämligen snart får ett beslut om en förskola i någon form. Jag har en bestämd känsla av att denna fråga är på gång. Det vore mycket intressant att få höra statsrådets mening på denna punkt. Om jag ville vara en smula elak i detta sammanhang skulle jag kunna säga att det gamla oppositionskravet som vanligt inom kort förmodligen kommer att bli ett regeringsförslag. Det har hänt många gånger förr, och det skulle inte förvåna mig om så blir fallet även nu, men förslaget behöver ju inte vara sämre fördenskull. Ur vår synpunkt skulle vi hälsa det med tillfredsställelse. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Det sprider sig nästan alltid någon sorts obegriplig tröghet och — jag skulle nästan vilja säga — ovilja i de socialdemokratiska leden när man från annat håll dristar sig till att ta upp frågor som gäller förskoleverksamheten. Jag vet inte om detta beror på att socialdemokraterna lever kvar i något slags förlegad och gammaldags uppfattning om att tyngdpunkten inom förskoleverksamheten företrädesvis har en social aspekt och en stark familjepolitisk anknytning. Tyngdpunkten har tidigare legat främst på barnens tillsyn, vård och fostran. Barnavårdande, mentalhygieniska och sociala fråge ställningar har dominerat diskussionen. Vad jag vet alldeles bestämt är att samma tröghet som i dag präglar statsutskottets majoritet när det gäller att ta ställning till den föreliggande motionen möter man i kommunerna när man försöker ta lokala initiativ ungefär i den anda som har präglat både motionerna och reservationen. Det finns en väsentlig sak att hålla i minnet när man diskuterar de små barnens ställning i vårt nutida samhälle. Vårt allmänna skolväsende har undergått och undergår en förändring där man försöker komma fram till en större helhetssyn på ungdomarna — detta är kanske rent av någonting av det väsentligaste i det nya skoltänkandet. Denna helhetssyn spelar en avgörande roll, och man kan måhända något förenklat uttrycka det så att man har kommit fram till en målsättning med lika tonvikt på fostran och på undervisning. Lika litet som man i det allmänna skolväsendet kan förhindra en sådan utveckling, lika litet kommer man ifrån att samma problem finns inom förskoleväsendet, på barnavårdens område. Vi som har varit verksamma i kommunerna vet att förskoleväsendet möts av ett mycket starkt föräldraintresse. Vi kan över huvud taget inte tillgodose önskemålen från föräldrahåll, och vi har utomordentligt långa köer till de institutioner som finns. Detta föräldraintresse är en naturlig konsekvens av att vi nu lever i ett starkt urbaniserat samhälle, där familjens sfär har krympt i bildlig och bokstavlig bemärkelse, varför man har svårare att tillgodose alla barnets behov inom hemmets väggar. Samtidigt har hos föräldrarna insikten om = förskoleålderns grundläggande betydelse för barnens fortsatta utveckling alltmera trängt in. Föräldrarna är angelägna att med hjälp av förskolan komplettera hemfostran och ge barnen vad de inte kan få i hemmen — fostran till anpassning och samarbete, till gemenskap med en större grupp än hemmen erbjuder, och kanske även träning till anpassning i samhällslivet. I förskolan finns det plats och utrymme för all den lek och all den aktivitet som de små barnen har behov av att få utveckla och som de på grund av trångboddhet och hänsyn till grannar i de allra flesta fall inte kan ge fritt utlopp åt. I sexårsåldern tillkommer något nytt utöver detta allmänna sysselsättningsoch anpassningsbehov. Det återstår mycket att göra för att övergången från barnens lekvärld till skolans arbete skall bli så harmonisk som möjligt. Barnen behöver förberedas för den stora och genomgripande förändring i deras liv som skolstarten innebär för dem. Det är nya krav som kommer att ställas på dem i fråga om självständighet, koncentration och uthållighet, i fråga om samarbete och lojalitet med jämnåriga och vuxna. Om barnen tränas i dessa avseenden, om man grundlägger goda vanor redan före skolans början, kan mycket av det, som man annars får ägna den första höstterminen åt och som skapar svårigheter och påfrestningar, undvikas. Barnen bör under denna inskolningstid ha lärt sig sådana elementära saker som att klä av sig och klä på sig, hantera enklare redskap som de möter i skolan penna, pensel, sax osv. Det kan också vara nödvändigt att de lär sig detta under sin mest formbara tid, nämligen förskoletiden. Det gäller då kanske inte precis sexårsåldern utan åldern närmast dessförinnan. Under den tiden kan man faktiskt lära sig att planera och fullfölja en viss uppgift, och man kan kanske uppleva tillfredsställelse att se ett resultat av sin verksamhet. Vi skall i detta sammanhang komma ihåg en väsentlig sak, nämligen att det som vi vuxna kallar för lek i själva verket för de små barnen är ett arbete. De behöver för denna verksamhet precis samma stimulans, och de behöver känna samma tillfredsställelse över att nå ett gott resultat som vi vuxna behöver i vår verksamhet. Begreppsbildningen och uppfattningen av färg, form och antal hör alldeles uppenbart till förskoleåldern och behöver också stimuleras och utvecklas.

För mig har det efter hand kommit att framstå som en anomali i vår nuvarande skollagstiftning att man skall förutsättas vara skolmogen just det år man fyller sju år. Man kan bli sju år det aktuella året den 1 januari och man kan fylla år den 31 december, men man förutsättes ändå kunna starta ungefär från samma utgångspunkt när man börjar skolan höstterminen. Det är förvisso en relativt stor skillnad mellan den som fyllt sju år den 1 januari och den som fyller sju år den 31 december. Jag är alldeles övertygad om att vi så småningom måste nå fram till en situation där fixerade åldersgränser mellan förskola och småskola framstår som svårmotiverade och där uppspaltningen på skilda huvudmän och skilda tillsynsmyndigheter framstår som ressentiment av förlegade ambitioner och prestigekänslor hos olika myndigheter. Det är sådana ting, herr talman, som en utredning måhända skulle kunna ge svar på, och jag kan uppriktigt sagt inte förstå majoritetens ställningstagande i detta ärende. Man talar om att man inte har tillräckligt med vetenskaplig forskning som underlag för att sätta i gång ett utredningsarbete. Men hur har det i själva verket varit under alla de år vi har haft olika utredningar på skolväsendets område? Alltsedan 1940, när man började denna utredningsverksamhet, har parallellt löpt en vetenskaplig forskning som i allra högsta grad har stimulerats av det pågående utredningsarbetet. Jag tror att man skulle kunna nå fram på denna väg i detta sammanhang också.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

Herr talman! Först vill jag med anledning av vad herr Lidgard sade om socialdemokraternas tröghet när det gäller skolreformer bara erinra om att herr Lidgards parti under inga förhållanden kan göra anspråk på att vara pådrivare i fråga om skolreformer. När det sedan gäller en allmän förskola — som det är fråga om här — kan man konstatera en viss tveksamhet i motionerna och kanske också i reservationen, därför att där radas upp de betänkligheter som kan anföras. Man är inne på frågan om forskning på detta område, man är inne på det statsfinansiella läget, man diskuterar huruvida skolplikten skall utsträckas ytterligare ett år eller om man bara skall sänka den övre gränsen för skolåldern, så att barnen slutar skolan vid 15 års ålder. När statsutskottets majoritet nu har stannat för att yrka avslag på motionerna är det naturligtvis inte därmed sagt att vi inte tror att denna fråga skulle kunna lösas längre fram. Vi har inte avskrivit frågan. Men vi har ändå bedömt det på det sättet att i vart fall för närvarande krävs ytterligare utredning — det har vi också anfört i vårt yttrande. Det gäller den vetenskapliga forskningen, där vi tror att det behöver göras något ytterligare. Vad skolöverstyrelsen beträffar kan man visserligen anföra att den har varit positiv i ett tidigare yttrande, men i det yttrande som förelåg 1967 sades i varje fall att inte alla som börjar i sexårsåldern klarar sig. Det är inte så att alla skulle klara sig. Utskottets majoritet avstyrker motionerna med hänvisning till vad vi anfört. Därmed är dock inte sagt att frågan är avskriven. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Man kan konstatera en i och för sig intressant reträtt i uttalandena från borgerligt håll i denna fråga. Under ett antal år har man diskuterat detta problem med utgångspunkt i att det gällde att sänka skolpliktsåldern med ett år. Här anföres som skäl att om man sänker skolpliktsåldern med ett år kan man tjäna ett år i andra ändan så att säga, så att ungdomarna skulle kunna komma ut på arbetsmarknaden ett år tidigare. En del entusiaster har i sitt besparingsnit gått så långt att man när som helst väntar att de skall hamna i det prenatala utbildningsstadiet, vilket ju skulle medföra en besparing. Jag är emot detta. Det är fullständigt felaktigt att tro att man genom att sänka skolplikten med ett år skulle få ut folk på arbetsmarknaden — vilket det här är fråga om — med samma kunskaper. Man tar ingen hänsyn till den mognadsprocess som människorna ändå genomgår. I motionerna finns fortfarande tanken att det gäller att sänka skolplikten med ett år. Jag tror att det är värdefullt att man för bort den föreställningen ur debatten. Herr Lidgard sade att socialdemokraterna hade en negativ inställning till lekskolorna. Det orimliga i denna ståndpunkt framstår ganska klart om man ser på statistiken. 1950 fanns det plats för ungefär 19 000 barn i lekskolorna. 1960 var det 38 000 platser, i dag 60 000, och 1970 torde det vara 70 000, alltså en utomordentligt kraftig expansion. Utbyggnaden av daghemmen gick under 1950-talet inte alls i samma snabba takt. Platsantalet ökades endast från 9 700 till 10 300 mellan 1950 och 1960. Nu pågår emellertid en mycket snabb utbyggnad av daghemmen, så att man för 1970 kan räkna med 30 000—35 000 platser disponibla. Jag tror att det är mycket klokt att man just under detta skede prioriterat daghemmen på grund av den utomordentligt stora betydelse som de har för de kvinnor som vill gå ut i förvärvsarbete. Hur är läget i dag? Det börjar bli 50 procent eller mer av en årskull som kommer till lekskolan. Samtidigt ökas antalet daghemsplatser för de yngre barnen. Fritidshemmen byggs ut i snabb takt. Det är ingen idé i dag att tala om en sänkt skolpliktsålder. Jag tror inte att vi i dag skulle säga att vi skall införa en obligatorisk förskola. Vad skulle det tjäna till? Däremot står det alldeles klart att vi inte har några resurser till att i dag införa en obligatorisk förskola, om vi inte skall strypa hela daghemsutbyggandet. Förskolan kommer emellertid att bli betydligt mera allmän, större och större del av årskullarna kommer att gå i förskola. Då finns vissa skäl att överväga hur man skall samordna verksamheten inom daghemmen och lekskolorna. Vilka pedagogiska erfarenheter har man vunnit av den hittillsvarande verksamheten och — i den mån lekskolan blir mer allmän — vilka sambandsproblem kommer man att få till den obligatoriska skolan? Det är alldeles uppenbart att vi här saknar erfarenheter. Herr Lidgard var inne på att den för dagen mest angelägna skolreformen är att reformera lekskolorna. Jag delar inte denna hans mening. Det är viktigt att lekskolorna byggs ut, men en reform som innebär en total förändring av deras karaktär tror jag vore felaktig. I förra veckan besökte jag förskollärarinnornas kongress. Av vad jag sade i mitt tal där tror jag två ting väckte stor anklang — kongressdeltagarna tyckte likadant som jag. För det första: för inte in talet om en sänkt skolpliktsålder i detta sammanhang! Därmed skulle man bara göra förskolan en otjänst. För det andra: förskolan har haft en oerhörd styrka i sin fria pedagogik. Den har icke varit bunden av läroplaner, kursplaner och all den nödvändiga byråkrati som det övriga skolväsendet måste hålla sig med. Den har satsat på andra pedagogiska idéer, på barnens självverksamhet och sådant. När vi nu bygger ut förskolan skall vi vara mycket aktsamma om och bevara denna fria, aktivitetsbetonade karaktär hos förskolan. Herr Thorsten Larsson ville vara sibylla. Jag förmodar han har läst tidningarna och på grund av att han där läst om vad som hänt ansåg han sig kunna se in i framtiden. På förskollärarinnornas kongress, där statsrådet Odhnoff och jag talade, tog fru Odhnoff vid där jag slutade mitt tal, och fru Odhnoff meddelade att hon kommer att tillsätta en utredning angående barnstugornas och förskolornas fortsatta utveckling och de problem som kommer upp vid kontakten med skolan. Det kan gälla skolskjutsar, handikappade barn och dylikt. Vi räknar med att mycket snart tillsätta denna utredning. Det är utomordentligt viktigt att slå fast att denna utredning inte skall ta sikte på en sänkning av den allmänna skolpliktsåldern, som varit det stora debattämnet här. Utgångspunkten skall inte vara att partout införa en obligatorisk förskola, utan utredningen skall gälla den problematik som vi kan komma att ställas inför vid en fortsatt utbyggnad av verksamheten, en utbyggnad som vi hoppas på och kan förutse.

Herr talman! Jag tyckte det såg ut som om statsrådet Palme lyssnade till mitt anförande, men det var tydligen ett misstag. Annars skulle han inte ha kunnat säga att jag var ute för att ändra karaktären på förskolorna, att vilja reformera dem. Det bör av mitt anförande klart ha framgått att jag ansåg det utomordentligt angeläget att knyta samman förskoleverksamheten med det allmänna skolväsendet. Det man kan ge barn i åldern fyra till sex år i form av anpassning till kamrater, träning i olika avseenden, lek som de upplever som arbete osv., är alli sådant som de har nytta av när de börjar skolan. Jag tror vi blir befriade från många anpassningssvårigheter under det första skolåret genom att ge fler barn möjlighet att gå i en allmän förskola. När jag talade om socialdemokraternas tröghet i detta sammanhang gällde det inte tröghet att öka antalet förskoleplatser. Jag beskrev alldeles klart trögheten på det sättet, att man måste förstå att det avsåg själva det pedagogiska momentet i förskolornas verksamhet där socialdemokraterna i stort sett lever kvar i äldre tankegångar av viss karaktär. Jag har själv i mycket stor utsträckning upplevt detta på det lokala planet, så jag vet faktiskt vad jag talar om. Nu försöker statsrådet Palme förvända blickarna på oss i detta ärende genom att säga: Det är ju fint att ni har gått till reträtt i frågan om skolpliktsålderns inträdande. I den mån det har förekommit någon diskussion om en sänkning av skolpliktsåldern föreställer jag mig att det har varit som ett alternativ bland många att lösa det problem vi nu diskuterar. Under de tjugo år jag har sysslat med förskoleväsendet och skolväsendet har jag aldrig haft någon annan uppfattning än att man skall försöka knyta samman dessa båda institutioner till en pedagogisk meningsfylldhet.

Herr talman! Jag var inte beredd på att bli så att säga bönhörd omgående. Jag har faktiskt inte läst någonting om detta i tidningen, statsrådet Palme. Men jag kan väl föreställa mig att denna fråga helt enkelt ligger så till som jag relaterade. Statsrådet Palme redovisade siffror om utvecklingen av antalet barn som går i lekskolor i dag och talade om nödvändigheten av att de blir rätt handledda. Det säger sig självt att ett ansvarigt statsråd som studerar detta naturligtvis måste inta en positiv hållning.

Jag tror inte, herr statsråd, att det i varje fall från vårt håll skall bli strid om en sänkning av skolåldern. Vi har nog vår uppfattning om den saken klar från början. Jag vill erinra om att herr Larssons i Hedenäset motion år 1964 gick ut på inrättandet av en allmän förskola. I våra motioner har vi skrivit, att om utredningen så skulle finna får man naturligtvis pröva saken ur olika synpunkter. Jag tycker det är nödvändigt med den dubbla aspekten på problemet. Personligen tror jag — vilken uppfattning nog delas av i varje fall mitt parti och kanske även av de flesta i folkpartiet — att det inte är angeläget att sänka skolåldern men däremot att inrätta en allmän förskola. Med detta anser jag mig inte behöva gå närmare in på det här spörsmålet, ty då skall vi väl avvakta och se vad en sådan utredning kan ge till resultat. Herr Mårtensson tycker att vi var litet vaga i våra resonemang i motionen. Till det vill jag säga att det är oss fjärran att vara så självsäkra, att vi skulle säga att så och så skall detaljerna se ut, utan det överlämnar vi med förtroende åt utredningen att bedöma. Vi får väl se, herr talman, hur denna fråga utvecklar sig i framtiden. Jag vill dock redan nu säga att jag är glad över att den positiva inställningen hos statsrådet är så uppenbar.

Herr talman! Jag har väl ingen anledning att bråka med de närvarande högerledamöterna. Ändå var högerns motion och reservation i skolberedningen samt deras motion förra hösten alldeles klart inriktad på en sänkning av skolpliktsåldern. Även i reservationen till föreliggande utskottsutlåtande står det: »Grundtanken i motionerna är att det ur många synpunkter kan diskuteras om det är lämpligt att skolgången, som nu är fallet, påbörjas först det år då barnen fyller sju år. Motionärerna finner uppenbarligen skäl tala för en sådan sänkning av skolinträdesåldern.» Förskolan skall inte vara en reguljär skola i den mening som ni avser. När det blir en utredning finns det förutsättningar för att det hela skall kunna hanteras enhetligt i framtiden. Herr Thorsten Larsson sade att han var en så skicklig sibylla att han inte ens behövde läsa tidningarna, men när jag ser ut över kammaren undrar jag om han kan ha fått upplysningar på något annat sätt. Han kanske har talat med centerpartiets valkyria, som deltog i det möte med förskollärarinnor där jag annonserade den här utredningen.
Herr talman! Jag vill bara läsa innantill, ur reservationen, en gång till: »Motionärerna finner uppenbarligen skäl tala för en sådan sänkning av skolinträdesåldern, som införandet av ett allmänt förskoleår innebär...» Med detta är det väl ganska klart utsagt att om man inför ett allmänt förskoleår så kan man kalla det vad man vill. Men en helt annan sak är det, herr statsråd, om man säger att vi skall sänka skolåldern till sex år — och i konsekvens härmed låta eleverna avsluta sin skolgång ett år tidigare. Detta visar en helt annan inställning till hela problemet. Inställningen att införa ett allmänt förskoleår skall väl ändå bli så pass allmän, att sexåringarna får en förskola.

Herr talman! I anslutning till denna proposition har väckts en del motioner, bl.a. en ifrån högerriksdagsmän i Stockholms stad och Stockholms län, liksom också en folkpartimotion i samma ärende och i stort sett samma riktning. Anledningen till motionerandet är inte förvånansvärt. Vi som bor här inom området ser med verklig oro på den stora försening som föreligger när det gäller att bygga ut universitetet. De ramtal som man hittills arbetat efter har ständigt överskridits. Förhållandena för studenter och lärare är lindrigt uttryckt ytterst otillfredsställande. Jag tror att de ganska livfulla beskrivningar av förhållandena som lämnats i dagspressen klarlägger detta ganska väl. När vi nu äntligen får en proposition om utbyggnad av Frescati, siktar den endast i första hand till att tillgodose 10 000 studenter, och utbyggnaden kommer inte att bli klar förrän 1972. De laborativa ämnena är ännu inte medtagna, och den ram kommittén för närvarande har att arbeta med, 15 000 studenter, kommer alltså inte att klaras förrän gissningsvis någon gång på andra hälften av 1970-talet. Utvecklingen har i det här sammanhanget liksom i så många andra sprungit förbi regeringen, och det torde inte vara någon överskattning, om man säger att antalet faktiskt studerande vid universitetet kommer att uppgå till mer än det dubbla vid den aktuella tidpunkten. Så sent som i höstas rapporterade rektor, när han besökte utskottsavdelningen, att man hade närmare 24 000 studenter inskrivna, vilket långt överstiger de studerandemöjligheter som finns. Det är inte att förvåna sig över att studietakten inte kan hållas och att arbetsförhållandena för lärarna och professorerna är ytterst otillfredsställande. Det ser heller inte ut som om det skulle bli någon bättring. Lokalerna är i dag spridda på över 30 olika ställen runt om i Stockholm. Den enda möjligheten att härbärgera de nytillkommande studenterna under utbyggnadsperioden är, såvitt man kan förstå, att hyra in sig i ytterligare ett antal provisorier, vilket inte på något vis torde effektivisera studierna. När vi dessutom vet att folkmängden i mälarområdet, som är upptagningsområde för Stockholms universitet, kommer att växa med utomordentlig hastighet, är det väl troligt att till och med de prognoser som statistiska centralbyrån har gjort kommer att överskridas. Vi vet ju att de regionplaneprognoser som gjordes upp för något år sedan redan nu har fått revideras högst avsevärt. Det är alltså inte ägnat att förvåna att vi i vår motion så allvarligt velat framhålla att riksdagen borde göra en demarsch hos regeringen om att med intresse och skärpa ägna sig åt frescatiutbyggnaden. Utskottet har haft förståelse för olägenheterna och beklagat förseningen. Utskottet har vidare hänvisat till att många svårbedömbara faktorer påverkar den fortsatta utbyggnaden samt uttalat en stillsam förhoppning om att regeringen skall göra allt vad den kan för att driva på utvecklingen så att man kommer ikapp något så när. Jag har inte haft möjlighet att kom ma med någon speciell reservation i det här sammanhanget, eftersom det gäller att anvisa medel till den första etappen. Självfallet biträder jag utskottsmajoriteten på den punkten. Emellertid har jag velat säga det här för att understryka lite hårdare vad utskottet sagt angående den fortsatta planeringen.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

Herr talman! Denna fråga om förmånligare skatteregler för fiskare prövades även förra året, då bevillningsutskottet avstyrkte motionerna. I sitt betänkande nr 36 uttalade bevillningsutskottet att det inte varit berett att genom ändring av gällande beskattningsregler för en särskild yrkeskategori införa särbestämmelser i fråga om värdering av naturaförmåner och beräkning av omkostnadsavdrag. En sådan reform skulle strida mot grundläggande principer vid beskattningen. I den mån en ändring av nu tillämpade normer för sådan värdering och beräkning ansågs påkallad, borde detta enligt utskottets mening åstadkommas genom av vederbörande myndigheter utfärdade anvisningar för tillämpningen av lagstiftningen beträffande ifrågavarande skattskyldiga. Förra året följde riksdagen utskottet i denna fråga. I år har med fru Fortunas hjälp utskottet ändrat uppfattning. Det har dock inte den dåvarande majoriteten, som i år är reservanter. Den dåvarande majoriteten — alltså nu reservanterna — anser att de skäl som förra året räckte för att avstyrka motionerna gäller även i år. Jag vill med detta, herr talman, och med hänvisning till reservationens skrivning yrka bifall till reservationen.